Svar på interpellationer Fru talman! Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig om jag känner igen problembeskrivningen hon ger och hur jag i så fall kommer att agera för att integrationen ska fungera så som regeringen avsett, om jag kommer att agera för att komma till rätta med segregationen och parallella samhällsstrukturer, om jag avser att agera för att utrikes födda snabbare ska bli anställbara, om jag avser att verka för att höja kraven för nyanländas etablering i vårt svenska samhälle och, avslutningsvis, om jag kommer att verka för ett mer balanserat mottagande som bättre motsvarar vårt lands tillgång till riktiga arbeten och bostäder. En av regeringens viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Under alldeles för lång tid har klyftorna i Sverige ökat, arbetslösheten varit hög och samhället varit för svagt. En stor migration tillsammans med för låg integration har lett till segregation, fattigdom och kriminalitet. För att kunna knäcka gängen måste vi bryta den segregation som har lagt grunden till många av de problem som vi nu ser. Vi ska inte ha några parallellsamhällen i Sverige. Regeringen har lagt om migrationspolitiken till att bli en av de stramaste i EU. Förra året hade Sverige det minsta antalet asylsökande på 20 år. Vi har också lagt om kriminalpolitiken med ett sjuttiotal höjda straff, fler verktyg till brottsbekämpande myndigheter och nya regler för att fler som begår brott ska utvisas. Sverige har nu fler poliser än någonsin. Fler kriminella sitter i fängelse, och de sitter längre tid. I Sverige råder svensk lag och svenska värderingar. Det handlar om att alla som kan ska jobba, om att alla ska lära sig svenska och om att alla barn ska ges samma möjligheter. Det handlar om självklarheter som jämställdhet, yttrandefrihet och respekt för våra myndigheter. I Sverige ska kvinnor och män ha samma möjligheter och samma skyldigheter. Regeringen vill avveckla EBO, alltså lagen om eget boende, och införa aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över svensk skola, och vi vill ge socialtjänsten mer muskler. Den som saknar arbete ska möta tydliga förväntningar men också ges goda förutsättningar att komma i arbete. Etableringstillägget ska individualiseras, så att drivkrafterna för deltagare i etableringsprogrammet att arbeta blir mer lika för kvinnor och män. För att minska segregationen behöver hela samhället stärkas och klyftorna minska. Skattesänkningar och privatiseringar bryter inte segregation.

Fru talman! Tack, Anders Ygeman, för svaret! Det är alltid intressant att ställa en interpellation till ministern. Svaren uteblir. Talande för denna regering är att man inte såg det komma och att man inte har lösningarna. Jag förmodar att det är därför det heller inte kommer svar på frågorna. Jag skulle vilja göra en liknelse. Att ställa en interpellation till Ygeman är som att be någon att bygga en bil. Den andra personen kommer tillbaka och är helt i avsaknad av de vitala delarna, särskilt bromspedalen. Så ser jag det här svaret. Bland annat sa Ygeman att vi inte ska ha parallella samhällsstrukturer, men det är ju precis det vi har. Det är precis det som regeringen har tillåtit här i Sverige under lång tid. Regeringen tillåter dem att växa sig allt starkare, och det finns inga lösningar för att hantera detta. Ygeman sa också att svensk lag och svenska värderingar råder i Sverige. Gott så - jag har ingen anledning att tro att Ygeman inte menar det han säger. Men tyvärr är det långt ifrån dagens verklighet. Vi ser hedersvåldet växa sig allt starkare och människor som absolut inte vill rätta sig efter våra svenska värderingar eller ställa sig under våra svenska lagar. Det är dessutom ett extremt stort hot - det största, skulle jag vilja säga - mot vår jämställdhet i dag. Socialdemokraterna har i många år haft på sig ledartröjan för att hålla i bland annat invandringen, och man har gjort detta med ett oansvarigt stort mottagande. Det är därför vi i dag ser ett framväxande samhälle med segregation och med en samhällsstruktur bredvid vår egen som tillåts växa sig allt starkare. Det är egentligen inte så konstigt, för det har ju inte funnits någon plan för det här. Regeringens arbete har faktiskt varit värre att skåda än en film med Jönssonligan - de hade åtminstone en plan, och de hade den in i minsta detalj, även om den inte fungerade. Regeringen har inte ens haft en plan. Ygeman gissade i sitt svar vad som inte kan bryta segregationen. Jag anser att det vore klädsamt av en minister i Sveriges regering att i stället presentera konkreta åtgärder som faktiskt kan göra detta till ett bättre samhälle där man inte tillåter de här samhällsstrukturerna att växa sig starkare. Arbetslösheten är extremt hög bland utrikes födda kvinnor. Ministern sa inte särskilt många ord om detta. Trots otaliga integrationsprojekt för ofantliga summor har vi i dag kvinnor i Sverige som har levt här i 15 år men som inte ens på hjälplig svenska kan göra sig förstådda eller förstå det svenska språket. De här projekten har varit helt verkningslösa. Kraven är för låga och bidragen för generösa. Ygeman själv har talat om krav som inte har funnits som om man från regeringens sida har drabbats av snällism.

Fru talman! Trots att Ann-Christine From Utterstedt har fått svaret i förväg och dessutom har fått det uppläst för sig i kammaren har hon inte lyckats ta del av det. I stället svamlar hon om trasiga bilar och Jönssonligan. Det är väl därför Sverigedemokraternas utveckling i opinionen ser ut som den gör - hela det senaste året har stödet i väljaropinionen minskat.
Fru talman! Även om ministern inte är intresserad av att debattera integrationen är jag det, och jag tänkte fortsätta att göra det. Vi vet till exempel inte vilka som befinner sig i landet. Vi brukar tala om att vi har en vårdskuld, men vi har också en gangsterskuld i vårt land. Varför vill inte regeringen köpa in fängelseplatser utomlands och beta av den här gangsterskulden i stället för att dessa kriminella människor går fria ute i vårt samhälle och riskerar att göra så att fler utsätts för grov brottslighet eller, i värsta fall, dör? I 2020-talets Sverige kastas kvinnor i gruvhål. Vi bevittnar varje dag skottlossningar, ofta med dödlig utgång. Barn hålls fångna i sina egna hem och nekas skolgång - de ska vara hemma, enligt islam. Det är tvärtemot just de svenska värderingar som Ygeman presenterat i sitt svar och som han säger sig stå bakom. Dessutom har tydligen "Imamens lilla kråka" gjort intåg i Sverige under helgen. Det är bara att konstatera att regeringen helt och hållet har tappat greppet. Vill man inte anamma vårt svenska samhälle ska man inte bo här. Det finns så många andra länder att bo i, särskilt i Mellanöstern, om man inte vill leva efter våra svenska och västerländska värderingar. Det här verkar inte vare sig Ygeman eller resten av regeringen vara särskilt intresserade av, utan man tillåter fortfarande dessa parallella samhällsstrukturer att växa sig allt starkare. Man har ingen tanke eller åtgärd för att komma till rätta med detta. Varför vill inte regeringen erbjuda en flygbiljett hem till dem som inte vill anamma vårt svenska samhälle? Om man inte erbjuder en flygbiljett hem vill jag ändå återigen ge ministern chansen att svara på frågan: Hur ska Ygeman och resten av regeringen komma till rätta med de integrationsproblem som vi har i vårt sargade Sverige? Jag ger ministern en chans till, och jag hoppas att ministern har den respekten för Sveriges befolkning att han vill svara på frågan.
Fru talman! Problemet är inte att jag inte vill svara på frågan, utan att Ann-Christine From Utterstedt inte klarar att ta till sig svaret. Nu svamlar Ann-Christine From Utterstedt om Jönssonligan, gangsterskuld, "Imamens lilla kråka" och jag vet inte vad. Men hon ställer också två ytterligare frågor. Hon ställer frågan varför folk som är dömda i Sverige inte kan avtjäna sitt straff utomlands. Jag ska för ordningens skull säga att detta sorterar under justitieministern, men jag kan ändå upplysa Ann-Christine From Utterstedt om att vi under den här mandatperioden har utökat möjligheten för dömda att avtjäna sitt straff i andra länder och att detta ökar. Däremot finns det ingen anledning att flyga svenska medborgare till andra länder. I stället bygger vi kraftigt ut fängelsekapaciteten. Vi inviger nya fängelser. Det är nämligen inte bara antalet poliser som ökar. Antalet människor som döms för brott ökar också, liksom den tid de får sitta i fängelse. Ann-Christine From Utterstedt frågar också: Varför erbjuder vi inte människor som inte vill bo i Sverige en flygbiljett? Jag antar att det inte är våra järnrörsviftande SD-riksdagsledamöter som utvandrade till Ungern för att slippa invandringen som Ann-Christine From Utterstedt menar, utan andra, som har invandrat till Sverige och sedan vill återvandra. Då kan jag upplysa Ann-Christine From Utterstedt om att vi har haft ekonomiskt stöd för detta i cirka 20 år.
Fru talman! Anders Ygeman förnekar sig inte. Han lever dessutom kvar i historien och talar om tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamöter som absolut inte sitter i den här kammaren i dag. Det gör att man förstår än bättre varför regeringen inte får till några åtgärder för att lyckas motverka segregationen i vårt land. Man lever helt kvar i något slags romantisk bild av att det här kommer att gå väldigt fint och bra, medan verkligheten ser helt annorlunda ut än så. Men Ygeman har som sagt inte lösningarna. Då måste ministern komma med sådana här uttalanden. Det tycker jag är olyckligt för Sveriges befolkning. Mitt parti förespråkar "fängsla och utvisa". Det gör inte Socialdemokraterna. I så fall skulle man ha gjort någonting åt det här för länge sedan. Vad gäller arbetslösheten - för att återgå lite mer till vad interpellationen handlar om - finns inte några lösningar från regeringens sida på problemen. Det är bara att konstatera. Varför skulle annars inte ministern kunna ställa sig i Sveriges riksdags talarstol och presentera för Sveriges folk vad det är för lösningar man vill införa? Men några sådana finns inte, och det är därför det kommer floskler från ministern. Jag tycker som sagt att det är olyckligt. Men jag återkommer! Jag är inte den som ger upp i första taget och inte heller den som ger upp hoppet. Jag kommer att återkomma i andra interpellationer och andra debatter och försöka få ett svar av Anders Ygeman på hur han ska hantera integrationen i Sverige. Det fungerar inte i dag, och det ser Sveriges befolkning. Det är olyckligt att inte Ygeman och regeringen ser det.
Fru talman! Jag kan notera att Ann-Christine From Utterstedt fortfarande inte uppskattar de svar hon får, inte ens när hon blir upplyst om att den politik hon vevar om i kammaren har funnits i 20 år. Det är kanske bra att ta reda på innan man ställer sig i riksdagens talarstol. Självklart är det så att de tidigare ledamöter av Sverigedemokraterna som har utvandrat till Ungern för att slippa invandringen inte längre är ledamöter. Det är lite av poängen. Det har fyllts på med andra i stället, som Ann-Christine From Utterstedt själv. "Fängsla och utvisa" är Sverigedemokraternas politik, säger Ann-Christine From Utterstedt. Jag kan bara notera att vi fängslar fler än vi någonsin tidigare gjort i Sverige och att jag nyligen lade en proposition på riksdagens bord som kraftigt kommer att öka antalet personer som utvisas på grund av brott. Det är osäkert om Ann-Christine From Utterstedt inte känner till detta eller bara låtsas som att det inte har hänt. Vi har en integrationsutmaning i Sverige. Vi har till och med en integrationsskuld, skulle jag vilja säga. Men vi lägger fram förslag efter förslag för att råda bot på den. På många områden är vi också framgångsrika i internationella jämförelser. Vi har börjat en resa. Vi tar steg för steg mot att bli framgångsrika. Sverigedemokraterna står vid sidan om. De gapar och skriker, men har inte speciellt konstruktiva eller framgångsrika förslag. Det är väl också bakgrunden till att Sverigedemokraterna backar i opinionen och har backat hela det senaste året. Därför höjs volymen på det sätt som Ann-Christine From Utterstedt gav uttryck för i debatten i dag.